Herr talman! Jag skall endast ta upp en av de frågor som fru Nettelbrandt tidigare berörde, nämligen avvägningen av beskattningen mellan gifta och ensamstående. Jag gör det med helhjärtat instämmande i de synpunkter som fru Nettelbrandt anförde, och jag gör det med anledning av en motion i detta ärende, nämligen motion nr I:262 av fröken Stenberg m.fl. och II:332 av fröken Wetterström m.fl.; den senare har även jag varit med om att underteckna. Denna motion behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 47 och gäller civilståndets inverkan vid beskattningen och den skattebelastning för de ensamstående som är en konsekvens därav. Det är klart, herr talman, att det allt överskuggande problemet är det stora skattetrycket som hämmar arbetslusten och utvecklingstakten i vårt samhälle. I ett så accentuerat högskattesamhälle som vårt framträder skattesystemets negativa verkningar med mycket stor skärpa. Detta gäller inte minst den fråga som jag här avser att säga några ord om. När skall det bli möjligt att få regeringspartiet och för övrigt också vissa företrädare för Övriga partier att inse det självklara i att hänsyn vid beskattningen skall tas till försörjningsbörda? Med försörjningsbörda menar jag då barn eller sjuk eller arbetsoförmögen nära anhörig som den skattskyldige har omvårdnaden om. Civilståndet bör däremot inte i och för sig påverka skattetrycket. Vid den nuvarande beskattningens utformning har man utgått ifrån att en hemmafru är en försörjningsbörda, trots att hon enligt giftermålsbalken bidrar till familjeförsörjningen genom sitt arbete i hemmet och trots att hemmaarbetet representerar ett stort ekonomiskt värde. Vi ifrågasätter i motionen grundvalen för de nuvarande skattereglerna, nämligen den ensamståendes förmenta större skatteförmåga. Förutom att de ensamstående i olika hänseenden icke sällan har relativt sett väl så höga levnadskostnader som de gifta är de i vissa hänseenden sämre ställda. De ensamstående får ofta vänta längst i bostadsköerna, de blir hänvisade till att ta de dyrare bostäderna, de erhåller i praktiken mindre sociala förmåner och de har den största skatteräkningen när det är fråga om att betala andras förmåner. Därtill kommer att samtliga ensamstå ende skärs över en kam utan hänsynstagande till sådana faktorer som försörjningsskyldighet mot närstående samboende eller andra kostnadsfaktorer som kan vara ägnade att minska skatteförmågan. Vi föreslår därför i motionen ett närmande av skatteskalorna för ogifta till skatteskalorna för gifta. Utskottet förbigår helt de tankegångar som förts fram i motionen och erinrar bara om de begränsade skattereformer som genomförts, nämligen lindringen i den progressiva beskattningen i vissa inkomstskikt och förenklingen av schablonavdraget vid kommunalbeskattningen. Utskottet anser att därmed de åtgärder är vidtagna som budgetläget tillåter. Men, herr talman, jag tycker det finns anledning att understryka att just de åtgärder som utskottet nämner för utvecklingen åt fel håll i det hänseende som jag här syftar på. De ökar nämligen klyftorna i beskattningen mellan gifta och ogifta. Jag har, herr talman, begärt ordet för att ge uttryck åt en förvåning över att bevillningsutskottet ännu icke, jag vill säga efter alla dessa år, synes ha fattat vad problemet verkligen gäller. Jag skall åskådliggöra detta problem med några siffror. Om de gifta skulle beskattas lika hårt som ensamstående med samma inkomster skulle staten få in ytterligare 1,7 miljard i skatteinkomster. Jag vill understryka att det jag nu säger avser 1965. Samma år belöpte sig barnbidragen till 1,2 miljard kronor. Vad blir slutsatsen av det? Jo, att äktenskapet som sådant alltså får en väsentligt mycket större subvention än det stöd som utgår till barnfamiljerna. Jag påstår därför att viljan till en modernisering av beskattningen saknas, och förmodligen förhåller det sig på det sättet att vi får dras med vår gamla omoderna familjebeskattning så länge vi får dras med vår gamle, i detta avseende omoderne finansminister.

Herr talman! Vad beträffar frågan om ikraftträdandebestämmelserna för löneskatten har andra talare från denna talarstol tidigare redogjort för vår uppfattning i detta avseende, och jag skall därför begränsa mig till att beröra några detaljfrågor. En av dessa är frågan om den skatt som svenska rederinäringen nu skall erlägga för sina anställda. Löneskatten är ju avsedd att utgöra en kompensation till statsverket för det skattebortfall som uppkommer genom övergången från omsättningsskatt till mervärdeskatt. Mervärdeskattens införande är framför allt avsedd att utgöra en lättnad för exportföretagen, så att de skall kunna komma i ett rättvisare konkurrensläge. Dessa företag får genom omläggningen en minskad belastning och har därför direkt ekonomisk fördel av omläggningen. Fördelen av borttagandet av omsättningsskatten på investeringsvarorna motverkas dock i viss mån genom införandet av en löneskatt, men nettoresultatet bör ändå bli fördelaktigare för företagen än nuvarande system. För rederinäringen däremot betyder omläggningen till mervärdeskatt ingen skattelättnad, då denna näringsgren inte tidigare varit belastad med omsättningsskatt. Löneskatten blir därför för denna närings vidkommande endast en ytterligare pålaga, och här är det fråga om en verksamhet som bedrivs i internationell konkurrens och i huvudsak utom landets gränser. Fartyg som seglar under svensk flagg får genom denna skatt en belastning som deras konkurrenter inte har. Det finns inget sakligt skäl eller rättviseskäl för att skattebelägga rederinäringen på detta sätt. Sjöfarten bör därför undantas från löneskatten, såsom vi har framhållit i den reservation som är fogad Den andra frågan jag skulle vilja säga några ord om gäller gränsen för uttag av löneskatten. Enligt propositionen och utskottets förslag skall gränsen sättas vid 500 kronor, och det betyder att skatten skulle uppgå till 5 kronor. Nu framhålles att skattebelopp under 10 kronor inte skall tas ut, och det verkar därför litet egendomligt att gränsen satts vid 500 kronor.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 I ett särskilt yttrande som är fogat tili bevillningsutskottets betänkande nr 45 om mervärdeskatt har vi uttryckt tillfredsställelse över detta första steg mot en allmän skattereform. Vi har ända sedan allmänna skatteberedningen framlade sitt förslag hävdat, att tiden är inne för ett större skattepolitiskt reformprogram. Även om det nu föreliggande förslaget endast är en delreform hälsar vi det med stor tillfredsställelse. Det utgör i varje fall ett steg på vägen. Utskottet har gjort vissa ändringar av det i propositionen framförda förslaget samt beslutat föreslå riksdagen att vissa frågor hänskjuts till höstriksdagen, så att de hinner bli närmare behandlade innan förslag utarbetas. Av de ändringar som utskottet föreslagit är främst förlängningen av tiden för skattens redovisning värdefull för näringslivet. Tidsförlängningen från 18 till 35 dagar innebär, att de redovisningsskyldiga får bättre tid på sig att fullgöra sina åligganden i samband med redovisningen. Beklagligt nog har frågan om punktskatternas avveckling ännu inte kunnat lösas. Utskottet uttalar att detta skulle ha varit önskvärt, men på grund av det stora skattebortfall som skulle uppstå har inte utrymme för en sådan avveckling kunnat beredas för närvarande. De punktskatter som har en social eller medicinsk motivering — exempelvis spritoch tobaksskatten — avses inte i detta sammanhang liksom inte heller den skatt som utgår på drivmedel och som är avsedd att täcka vägkostnaderna. Det gäller de punktskatter som utgår på vissa grupper av dagligvaror för de flesta hushåll och där skatten är direkt konsumtionsstyrande. Skatten på guldsmedsvaror bör också snarast avvecklas, då det här uppstått skadliga konkurrenssnedvridningar, som drabbat särskilt den lojala handeln på ett mycket olyckligt sätt. Energiskattens avveckling och dess uppgående i mervärdeskatten hade varit önskvärd, då man därigenom åstadkommit en neutralare beskattning på det här området. Dessa frågor får nu anstå tills en översyn av skattesystemet kan ske, men jag har velat framhålla betydelsen av att frågorna erhåller en nöjaktig lösning. Av de frågor som uppskjuts till höstriksdagen torde beskattningen av begagnade personbilar vara mest betydelsefull från ekonomisk synpunkt. Det gäller här stora belopp, och det är av vikt att man får sådana bestämmelser, att den reguljära bilhandeln inte försätts i ett omöjligt läge gentemot mindre nogräknade s.k. affärsmän som har kontoret på fickan. I det särskilda yttrandet nr 2 har vi uttryckt farhågor för att skatten på hotellens rumspriser skulle få en skadlig inverkan för turisthotellen. Den här speciella hotellrörelsen har internationell konkurrens och dess situation bör därför noga beaktas och åtgärder insättas, om skadeverkningar skulle uppstå genom skattens införande. Det gäller här en utökning av beskattningen. För de turisthotell som ligger inom det norra stödområdet och där åtgärder vidtas för att stärka företagens position kan skattebeläggning verka i ogynnsam riktning och motverka andra insatser. Det görs nu insatser av olika slag för att stödja näringen, bl.a. lokaliseringspolitiska, och det är då viktigt att vi inte får skatter och regler som motverkar det lokaliseringspolitiska syftet. Vi anser därför att denna fråga skall följas med uppmärksamhet.

Herr talman! Beträffande mervärdeskatten yrkas det i några motionspar på grundval av allmänt kulturpolitiska bedömningar, att undantag från skatteplikt skall göras för böcker, noter och andra musikalier. Jag skall inte nu redogöra för de fakta som de kulturpolitiska bedömningarna är grundade på; jag nöjer mig med att i det stycket hänvisa till motionerna. Beklagligtvis har bevillningsutskottet liksom propositionen ingen förståelse för dylika kulturpolitiska bedömningar, hur välgrundade de enligt motionärernas uppfattning än kan vara. Under hänvisning till beskattningens räckvidd avstyrker utskottet motionerna. Med begreppet »beskattningens räckvidd» menas enligt utskottets definition, att skatten bör ha helt generell karaktär och att man i stället för att pröva nya undantag bör inrikta sig på att avveckla tidigare undantag. Som jag ser det, är detta ett ganska statiskt betraktelsesätt, enkelt och lättfattligt men samtidigt utan hänsyn till specialfallen. Jag menar, att kulturpolitiska bedömanden inte utan vidare skall vara hänvisade till att obönhörligen göra halt framför ett noga genomtänkt skattesystem. Det måste finnas möjligheter till undantag. Frågor om beskattning kan inte uteslutas från en aktiv kulturpolitik, men här fordras ingenting mindre än ett nytänkande, och det tor de tyvärr dröja. Det är tydligen bara att konstatera faktum. För att sedan övergå till en annan sak har det i några motioner framställts yrkanden om undantag från skyldighet att erlägga arbetsgivaravgift, den s.k. löneskatten. Enligt de likalydande motionerna I: 876 och II: 1130 bör ideella organisationer befrias från skyldighet att erlägga sådan avgift. Motiveringen härför är, att det finns ett stort antal ideella organisationer, som antingen helt eller till större delen arbetar med egna medel och endast i mindre utsträckning med statliga bidrag. Som exempel på sådana organisationer kan jag nämna frivilliga studieorganisationer — som jag närmast har varit inkopplad på — religiöst orienterade sammanslutningar, de stora personalorganisationerna, politiska partier, frivilliga försvarsorganisationer etc. Många av dessa, för att inte säga alla, arbetar under knappa ekonomiska villkor och är huvudsakligen hänvisade till avgifter och bidrag. Den verksamhet i form av studier och annan fritidssysselsättning som bedrives inom organisationerna finansieras till stor del med kursoch medlemsavgifter, och arbetsgivaravgiften kommer för dem att bli en hård belastning. Likaså kommer den att i hög grad menligt inverka på organisationernas av alla erkända samhällsnyttiga verksamhet. Om den står det ingen som helst strid. Vi är alla överens om att verksamheten är nyttig. Utskottet uttalar nu som sin mening att avgiften inte kan anses särskilt betungande för arbetsgivarna. Det är ett ganska löst påstående i vad det gäller de ideella organisationerna som arbetsgivare. För dem blir arbetsgivaravgiften tvärtom extra betungande. De kan knappast kompensera sig på annat sätt än genom att öka medlemsavgifterna, och det är antingen inte möjligt eller, om det är möjligt, mycket svårgenomförbart. Utskottet fortsätter sin argumentering på följande sätt: » Utskottet vill inte bestrida, att skäl kan åberopas för att undanta vissa subjekt från skyldighet att erlägga avgift. Det torde emellertid knappast vara möjligt att finna en norm för sådana undantag, som tillgodoser rättvisekravet, utan att äventyra syftet med avgiften. Det finns otvivelaktigt åtskilliga subjekt som med samma eller kanske större rätt än — — — ideella organisationer kan göra gällande att de inte bör åläggas att kompensera staten för ett skattebortfall som uteslutande avser industrins investeringar.» — Detta uttalande görs i bevillningsutskottets betänkande nr 44 på s. 21. Man skulle vilja fråga vilka subjekt som med större rätt än de ideella organisationerna kan påyrka undantag. Och vidare: Är det verkligen så komplicerat att medge befrielse? Hur äventyras syftet med avgiften? Tillgriper inte utskottet härvidlag i viss mån överord? Med tillfredsställelse kan man dock till sist konstatera, att utskottsminoriteten inte är lika tvärsäker på denna punkt, utan menar att en skyndsam översyn av bestämmelserna rörande arbetsgivaravgiften är nödvändig. Från mina synpunkter på de ideella organisationernas speciella status ber jag att få yrka bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande nr 44 fogade reservationen.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon polemik mot de yttranden som har fällts av den rad borgerliga talare som senast har yttrat sig. Jag har en känsla av att den egentliga debatten är i huvudsak avgjord i och med att representanterna för de olika utskotten har agerat. Jag skall i stället något syssla med en som jag tycker rent praktisk sak. Hemställan i bevillningsutskottets betänkande nr 45 innebär en kompromiss i den bemärkelsen, att en stor del av den besvärliga materian har överlämnats till departementschefen med önskan om en ny prövning, vars resultat förväntas till höstriksdagen. Socialdemokraterna redovisar sina synpunkter i betänkandet och de borgerliga sina i två till betänkandet fogade särskilda yttranden. Det är ett stort antal motioner och andra aktstycken som behandlats i samband med propositionen. Bland dessa aktstycken finns en PM från taxeringsintendenten i mitt hemlän. Han har i tre avsnitt framfört synpunkter på det praktiska förfarandet, vilka jag i huvudsak delar. I ett av dessa behandlas samordningen mellan inkomsttaxeringen och mervärdeskatten. Enligt propositionen skall bl.a. kontrolluppgifter lämnas av taxeringsnämnderna till länsstyrelsen och vice versa. Vad beträffar de särskilda nämnderna torde förfarandet inte kräva någon större arbetsinsats. Då jordbrukarna i stor utsträckning blir registreringsskyldiga till mervärdeskatt, kommer betydande uppgiftsskyldighet att belasta de lokala taxeringsnämnderna. Frågan är, om det inte måste vara mera rationellt att samordna mervärdeskattekontrollen med den eftergranskning av inkomsttaxeringarna som redan nu företages hos länsstyrelserna. Med hänsyn till arbetsbelastningen i kammaren skall jag inte nu presentera Herr talman! Då utskottet i sin skrivning av begripliga skäl inte alltför mycket har kunnat syssla med praktiska detaljer, har jag med mitt korta anförande velat fästa departementschefens uppmärksamhet på frågan. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Till det utskottsutlåtande som vi nu behandlar har fogats några reservationer avseende olika detaljer i skolundervisningen för utlandssvenska barn och skolgången för vissa minoriteters barn i Sverige. Jag skall inte nu ta kammarens tid i anspråk för att argumentera för reservationerna, eftersom jag vet att andra talare efter mig kommer att göra det. Jag skall bara säga några ord om de utlandssvenska barnens skolgång i grundskolan. I Kungl. Maj:ts proposition nr 67 säges att utlandssvenska barns skolgång skall finansieras med statliga medel när det gäller lågoch mellanstadierna. Undervisning på högstadiet i svensk utlandsskola bör endast förekomma i undantagsfall och då efter prövning i varje särskilt fall. Utskottet har om detta ut :alat att förhållandena kan vara mycket zarierande på olika orter och att det i vissa fall kan vara väl motiverat med högstadieundervisning i den svenska skolan utomlands. Jag vill understryka detta och framhålla att på sådana orter där det finns stora svenska kolonier kan det vara mycket väl motiverat med undervisning även på högstadiet. Det kan visserligen sägas — och det har sagts — att de äldre eleverna har möjligheter att gå i respektive länders skolor och att de kan ha nytta av bl.a. de språkkunskaper detta ger, men å andra sidan anser jag att det bör finnas ralfrihet för de svenska barnen och dezas föräldrar på orter där det finns ett tillräckligt elevunderlag.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
Herr talman! Antalet invandrare i . vårt land kan för närvarande uppskattas till omkring en halv miljon. Oavsett hur den framtida invandringspolitiken kan komma att utformas, är det alltså ett faktum, att Sverige numera har och i framtiden kommer att ha språkliga och religiösa minoritetsgrupper av ganska betydande omfattning. I den mån det tidigare har funnits någon bestämd grundtanke bakom samhällets åtgärder för och attityder mot invandrare och minoriteter har den närmast varit, att det gällt att så snabbt och så fullständigt som möjligt sammansmälta eller assimilera dem med den svenska befoikningen. Erfarenheterna har emellertid nu visat, att det kan riktas en del invändningar mot denna linje och att den inte alltid är framkomlig. Kort uttryckt vill en stor del av invandrarna och minoriteterna inte assimileras helt på det sätt som många skulle önska. De vill givetvis anpassa sig efter det svenska samhällets villkor och möjligheter men vill inte uppge sina identiteter som grupper. Det faktum som jag nu antytt måste politiken mot invandrare och minoriteter ta hänsyn till. Ett utslag av denna ränsyn är det förslag, som framförs i motionsparet I:845 och II:1086 rörande de estniska skolorna och Hillelskolan. Jag skall inte argumentera närmare för detta förslag, eftersom jag vet att en annan talare kommer att göra detta. Liksom Hillelskolan intar S:t Eriks katolska skola i Stockholm en särställning i jämförelse med andra konfessionella skolor. Följaktligen är det rimligt, såsom framhålls i motionsparet I:841 och II: 1090, att man följer majoritetens i 1964 års utlandsoch internatskoleutredning hemställan om statsbidrag även till S:t Eriks katolska skola. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 4 och 5. Jag vill beröra ytterligare en fråga, som visserligen inte tagits upp i någon reservation men som ändå pockar på uppmärksamhet. I motionsparet I:790 och II:1024 erinras om den betydelse som Osby samskolas gymnasium har för orten, och det yrkas bl.a., att statsbidrag skall utgå till gymnasium och elevhem i Osby. Motionerna har mycket utförliga motiveringar. Jag skall bara ytterligt kort skissera innehållet i dessa. Osby samskola startade som privat realskola 1906, fick examensrätt 1910 och upptog 1916 internatverksamhet för pojkar och flickor. Skolan har fyllt en god funktion som ortens reguljära realskola, samtidigt som elever kunnat mottas vid det elevhem, som varit knutet till realskolan. Läsåret 1967/68 startade skolan privatgymnasium och i samband därmed började man upprusta elevhemmet och skolbyggnaden. Skolan har i sitt internat tagit emot barn till utlandssvenskar och elever från glesbygder, med behov av inackordering, och man har försökt hålla låga internatavgifter. Mycket betydande investeringar finns nedlagda i skolbyggnaderna — med aula, gymnastikhus, elevhem och allt som behövs. Man har t.o.m. fått statsbidrag till det nyaste elevhemmet. Det är alltså stora ekonomiska värden som beror av gymnasiets existens, och det måste klart ligga i det allmännas intresse att tillvarata de investeringar som finns nedlagda där. Utskottet kan emellertid inte se att det vid sidan av befintliga gymnasier i regionen finns utrymme för ett gymnasium i Osby och avstyrker därför de aktuella motionerna. Det enda medgivande utskottet kan göra är, att om det i framtiden skulle visa sig »att de åtgärder som vidtages för att på orter utan gymnasium tillgodose behovet av gymnasial utbildning kan bli tillämpliga även på orter av Osbys storlek och med dess läge bör man givetvis undersöka möjligheten och lämpligheten av att anpassa Osbyskolan till en dylik organisation>. Detta inger, måste jag säga, inte särdeles mycket hopp i en prekär situation. Riktigare är väl dock, som jag vill se det, att åtminstone låta Osby ingå i en prövning av vilka skolor som i framtiden skall vara riksinternatskolor. En beställning om ett Kungl. Maj:ts förslag i detta avseende har tidigare gjorts av utskottet och upprepas nu. Konkurrensen om sådan ställning som riksinternatskola blir förvisso hård — det kan man förutse, då det är många skolor om budet. Vi torde dock ha behov av åtskilliga internatskolor i fortsättningen. Särskilt bör vi väl ta hand om dem som redan är etablerade, och till dessa hör — om också inte i någon större utsträckning — internatgymnasiet i Osby. Jag vill givetvis inte ställa något som helst yrkande beträffande Osbyskolan men känner ett behov av att uttala förhoppningen att detta gymnasium dock måtte få en chans. Det tycker jag vore att visa rimlig hänsyn. Om skolan skulle undandras allt statligt stöd för sin fortlöpande verksamhet föreligger allvarlig risk för rasering av allt det som med stora ansträngningar och uppoffringar byggts upp.

Herr talman! När det gäller undervisningen av vissa minoriteter i Sverige vill jag understryka hur viktigt det är att vi vidtar särskilda åtgärder för att inte invandrarbarnens främmande modersmål skall bli ett svårt hinder för dessa barn i skolan. Invandrarbarnen har ju svårigheter redan när de börjar i grundskolans första klass. Det har därför motionerats om att särskilda möjligheter till förskoleträning skulle ges åt invandrarbarnen, och det har framhållits att anvisningar till kommunerna bör utarbetas av socialstyrelsen i samarbete med skolöverstyrelsen samt att statsbidrag bör ges åt denna särskilda förskoleverksamhet. Det har också föreslagits att introduktionskurser skall anordnas för invandrarbarn som börjar skolan på ett senare stadium samt att barnen skall få möjlighet att följa undervisning i föräldrarnas språk och kultur.

Jag anser att det är riktigt att poängtera att förskolan har en speciellt stor betydelse då barnens föräldrar har dålig eller nästan ingen utbildning och då de kommer från en kulturkrets som är särskilt olik den svenska. Förskolan kan för dessa barn vara avgörande för deras framtid i det svenska samhället. Därför vill motionärerna stödja tanken dels att åt invandrarbarnen ges goda möjligheter att gå i förskola, dels att socialstyrelsen i samarbete med skolöverstyrelsen bör utarbeta rekommendationer till kommunerna beträffande denna verksamhet. I utskottsutlåtandet har framhållits den betydelse som förskolan har för icke svenskspråkiga barn. Utskottet har erinrat om att Kungl. Maj:t medgivit tillkallande av sakkunniga för utredning angående barnstugornas inre verksamhet m.m. och att dessa sakkunniga i sitt utredningsarbete kan väntas få anledning att ta ställning till frågor av betydelse även för den förskoleverksamhet som motionärerna önskat. Jag låter mig nöja med denna utskottsskrivning. Jag vill särskilt framhålla vikten av att denna utredning verkligen kommer till stånd. Vidare har utskottet skrivit att skolöverstyrelsen bör få i uppgift att genom försöksverksamhet utröna olika möjligheter att lösa den första tidens problem — det gäller alltså icke svenskspråkiga elever på grundskolans högstadium och det gymnasiala stadiet — och att skolöverstyrelsen skall pröva både behovet av introduktionskurser, enligt motionärernas önskemål, och möjligheterna att tillgodose detta behov. Jag vill på denna punkt understryka vad utskottet skrivit. Jag har alltså inget yrkande i det avseendet. Beträffande en annan fråga, som tagits upp i en reservation, vill jag säga några ord.

Men departementschefen vänder sig mot detta förslag. Jag anser att det verkligen finns anledning att lämna bidrag till resekostnaderna. De svenska utlandsskolorna kommer att ha elever från ett mycket stort upptagningsområde, vilket innebär att många elever säkerligen får långa och kostsamma resor till skolan. Det vore därför olämpligt om resekostnaderna skulle komma att bli ett hinder för vissa barn när det gäller att delta i svenska skolans undervisning. Samma inställning som jag redovisat när det gäller skolskjutsarna har jag i fråga om statsbidrag till skolmåltider och skolhälsovård. Jag vill yrka bifall till reservationerna 1 och 2. Slutligen vill jag säga något om riksinternatskolorna. Utskottet har avstyrkt utredningens förslag om att vissa internatskolor — Grännaskolan, Sigtunaskolan, Viggbyholmsskolan samt Sigtuna humanistiska läroverk — skall få ställning som riksinternat och få bidrag enligt de grunder som gäller för kommunala gymnasier och därmed jämställas med det övriga skolväsendet. Dessa skolor skulle alltså också i fortsättningen bli tvungna att ta ut mycket höga avgifter. Jag anser att det är olämpligt att på detta sätt ställa dessa skolor i en sämre ställning än andra. Jag vill på denna punkt särskilt understryka vad utskottet har framhållit, nämligen att >vad som anförts i propositionen inte innebär något ställningstagande till utredningens förslag om riksinternatskolor och om Solbacka läroverk. Dessa förslag torde alltjämt vara under beredning i utbildningsdeparte mentet.» Vidare påpekar utskottet att det »tidigare i år i sitt utlåtande nr 8 uttalat önskemål om att Kungl. Maj:t snarast för riksdagen redovisar sin inställning till förslaget om riksinternatskolor. Utskottet finner det naturligt att så inte kunnat ske redan i förevarande proposition men vill ändå understryka sitt tidigare uttalande i frågan.» Jag skulle särskilt vilja poängtera vikten av detta. »Vid en dylik redovisning>, fortsätter utskottet, >är det önskvärt med en analys av i vilken utsträckning skolinackorderingsbehovet bör tillgodoses genom elevhem respektive internatskolor. Vad utskottet nu anfört i anledning av motionsyrkandena om internatskolorna bör av riksdagen ges till känna för Kungl. Maj:t.> Det är alltså viktigt att det mycket snart skapas klarhet i fråga om riksinternatskolornas framtida ställning.

Herr talman! Jag beklagar att statsutskottets utlåtande nr 129 kommer upp till behandling vid denna sena timme, då jag tar för givet att kammarens ledamöter känner en intensiv längtan att försvinna från huset så snart som möjligt. Även om detta spörsmål rör minoriteterna är det därmed ingalunda en liten fråga utan en fråga av allra största vikt inte bara — men naturligtvis framför allt — för dem den berör, minoriteterna, utan också för oss som tillhör majoriteten. Jag måste ta ett litet steg tillbaka för att ge en bakgrund till detta utlåtande. I förra veckan biföll riksdagen utan debatt en enhällig hemställan från allmänna beredningsutskottet, vilken gällde motioner från högerpartiet och folkpartiet om den svenska invandringsoch minoritetspolitiken och om Jag fäste mig särskilt vid den positiva skrivningen i allmänna beredningsutskottets utlåtande. I årets statsverksproposition aviserade nämligen inrikesminister Rune Johansson dels att proposition skulle föreläggas höstriksdagen om allmänna riktlinjer för den svenska invandringspolitiken på grundval av utlänningsutredningens betänkande Invandringen, dels att en särskild utredning skulle tillsättas för att allsidigt belysa frågor rörande invandrares anpassning. Av denna formulering fick jag närmast intrycket att endast den under senare år invandrade arbetskraften skulle beröras och att det alltså endast var en arbetsmarknadspolitisk fråga. Det var ju inrikesministern som aviserade denna utredning, icke utbildningsministern. Nu finns representanter för båda departementen här i regeringsbänken, så jag kan kanske få ett besked om huruvida de skriver direktiven tillsammans eller om dessa bara kommer från inrikesdepartementet. Allmänna beredningsutskottet förutsatte, att utredningens uppdrag skulle komma att omfatta en kartläggning av de olika minoritetsoch invandrargruppernas problem. Utskottet framhöll vidare, att det delade motionärernas uppfattning om vikten av att såväl de invandrandes som — det understryker jag — de tidigare i landet bofasta minoriteternas ställning närmare belyses och att klara principer utformas för samhällets politik i skilda hänseenden i förhållande till dessa grupper. Motionärernas Önskemål kunde väntas bli tillgodosedda genom den kommande utredningen. Jag var tacksam för den skrivningen i allmänna beredningsutskottets utlåtande. Det innebar att utskottet hade insett att vad vi syftade till med vår partimotion ingalunda var enbart invandrarfrågorna eller de arbetsmarknadspolitiska frågorna utan minoriteternas kulturella ställning och deras möjligheter att bevara sin kulturella särart. Enligt uppgift är direktiven under utarbetande — såvida de inte blivit klara under någon av de senaste dagarna; detta har jag, så som vi har det här i huset just nu, inte kunnat kontrollera — men jag tar för givet att utformningen av dessa direktiv kommer att påverkas av allmänna beredningsutskottets utlåtande, som bifölls av riksdagen utan invändningar. Statsutskottets utlåtande nr 129, som vi nu behandlar, rör bl.a. undervisningen av barn till vissa minoriteter i Sverige. Även om vi instämmer i den målsättning som internatskoleutredningen uppställde är vi ingalunda övertygade om att propositionens förslag är tillräckliga. Det gäller här att värna de nationella minoriteternas rätt att ge sina barn tillgång till respektive gruppers egen kultur. För närvarande finns det tre nationella minoriteter i Sverige som har egna skolor, nämligen samerna, esterna och judarna. Den samiska nomadskolan är en statlig skola, pedagogiskt och ekonomiskt fullt jämställd med den vanliga grundskolan. Den estniska skolan och den judiska Hillelskolan är privata skolor med visst såväl statligt som kommunalt stöd, men detta ekonomiska stöd har inte täckt de verkliga kostnaderna för skolornas drivande. Verksamheten har därför varit beroende av bl.a. terminsavgifter och medel som huvudmännen själva kunnat anskaffa. Detta har i sin tur medfört att lärarna vid exempelvis de estniska skolorna har måst arbeta för lägre ersättning än motsvarande lärare vid den vanliga grundskolan. Den estniska skolan i Stockholm började 1945 sin verksamhet och erhöll inget statligt stöd förrän 1954. Under mer än tio år stod den estniska folkgruppen för lärarlöner och andra kostnader. Statsutskottet har tillstyrkt propositionens förslag att det statliga stödet till de estniska skolorna och Hillelskolan tills vidare skall utgå i oförändrad form, dvs. med belopp som fastställes varje år med hänsyn till skolornas pedagogiska standard och elevantal. Vi noterade självfallet med intresse att departementschefen icke följde reservanternas i 1964 års utlandsoch internatskoleutredning, fru Alva Myrdals och herr Åke Fältheims, förslag att statsbidrag ej skulle utgå till särskilda skolor för religiösa minoriteter. En motion som följde dessa reservanter, nämligen av herr Kaj Björk i första kammaren, har också avstyrkts av statsutskottet. Mycket vore att säga om herr Björks motion, men jag skall inte fördjupa mig i dess motivering, eftersom den inte heller har vunnit statsutskottets gillande. Jag betraktar Kaj Björk som en klok och förnuftig man, och jag har svårt att förstå hur han har kunnat komma till samma slutsats som reservanterna i internatskoleutredningen, nämligen att man borde avveckla stödet till Hillelskolan. Vad som oroar är också departementschefens ord, som återgivits i utskottets skrivning, att det statliga stödet till dessa skolor skall utgå endast tills vidare. Redan nu drivs skolorna med underskott som resultat. För Hillelskolan var underskottet förra året 70 000 kronor. De lever alltså under knapphetens kalla stjärna. Hillelskolan måste liksom de estniska skolorna få en lagstadgad status som minoritetsskola. I våra motioner, som behandlats tidigare i år i statsutskottets utlåtande nr 8, föreslog vi att bidraget till de estniska folkskolorna skulle bestämmas till 400 000 kronor — det var en ökning med 80 000 kronor — och bidraget till Hillelskolan till 312 000, vilket innebar en ökning med 169 000 kronor jämfört med innevarande budgetår. I statsverkspropositionen hade visserligen föreslagits en ökning med totalt 1,4 miljon kronor i avvaktan på den kommande propositionen om utlandssvenska och vissa minoriteters barn — alltså den som nu behandlas i statsutskottets utlåtande — men det fanns ingen precise ring av hur denna höjning skulle fördelas. När man har det på det sättet, att man inte får tillräckliga ekonomiska bidrag, och så länge skolorna betraktas som provisorier är en långsiktig planering av deras verksamhet omöjlig. För den judiska folkminoritetens fortsatta existens är Hillelskolan helt enkelt en förutsättning. Såväl i Danmark och Finland som i de flesta andra västoch östeuropeiska länder — Sovjet utgör där, självfallet, höll jag på att säga, ett undantag — är de judiska skolorna praktiskt taget helt jämställda med landets övriga skolor. även Fidel Castro tillåter en judisk skola. När vi nu skall få en utredning om minoriteterna — vi väntar alltså fortfarande på att få se direktiven — och så ofta talar om hur viktigt det är att ägna dem en tillräcklig omsorg, vore det då inte skäl att visa litet större generositet och befria dem från den osäkerhet som de nuvarande reglerna för erhållande av statsbidrag innebär? Det är detta vi har föreslagit i vår motion och som upptas i reservationen 4. Jag ber, herr talman, att få instämma i herr Turessons yrkande om bifall till reservation 4 liksom i yrkandet om bifall till reservation 5.
Herr talman! Tillåt mig först att konstatera att utskottet är enigt i alla väsentliga stycken när det gäller ett ställningstagande till propositionen. Det betyder att man är enig om att vad som nu i första hand bör ske är en upprustning av de svenska skolorna utomlands och, för det andra, att man startar en förbättring av förhållandena här hemma när det gäller skolgång för utlandssvenska barn i Sverige. Man har även vissa synpunkter på de utländska minoriteterna.

Efter genomförandet av skatteutjämningsreformen ankommer det på kommunerna att bedöma omfattningen av det stöd man skall ge till skolmåltider och skolskjutsar. Jag vill påpeka att statsbidrag kommer att utgå till byggande av elevhem vid svenska utlandsskolor i sådana fall där det föreligger synnerliga skäl. Det betyder att man, om sådana skäl föreligger, kommer att minska de olägenheter som är påtalade i reservationen. Jag vill påpeka vad också utskottet påpekat, nämligen att det särskilt i de stora städerna kan uppstå administrativa och organisatoriska problem, om man vill ordna med skolskjutsar. Självfallet har den ekonomiska problematiken haft en viss betydelse. Vad gäller frågan om minoritetsbarnens skolgång i Sverige vill jag säga att som huvudprincip gäller, att den svenska grundskolan är så generöst utformad att det bör vara och är möjligt för minoriteternas barn att utan olägenhet gå i svenska skolor. Det torde ofta ur vidareutbildningssynpunkt vara lämpligt att barnen assimileras genom att gå med de svenska barnen. För att tillmötesgå de i och för sig förståeliga kraven från föräldrar till dessa minoritetsbarn förekommer i skolorna en viss kompletterande undervisning i sådant som gäller ursprungslandets kultur och övriga förhållanden. Jag vill stryka under vad herr Källstad var inne på och som också utskottet påpekat, nämligen att beträffande förskoleproblematiken kommer den utredning som statsrådet Odhnoff tillsatt rörande barnstugornas inre verksamhet att ta upp denna fråga. Slutligen vill jag till herr Björkman nämna att den utredning som inrikes ministern aviserat rörande utlänningarnas anpassning tillsättes i dagarna. Direktiven för denna är så utformade att man kommer att ta upp anpassningsproblemet i hela dess vidd. Det betyder att barnens förhållanden i skolan i denna utredning kommer att bli föremål för särskild uppmärksamhet.

Herr talman! Jag skall mycket kortfattat framföra några synpunkter med anledning av motionsparet I:790 och II: 1024. I dessa motioner har hemställts att riksdagen med hänsyn till 1962 års riksdagsbeslut angående internatgymnasium i Osby måtte besluta att statsbidrag nu skall utgå till gymnasium och elevhem i Osby. Statsutskottet har inte ansett sig kunna tillstyrka dessa motioner, och jag skall inte närmare gå in på de motiveringar som utskottet har anfört. Man har emellertid i fråga om internatskolorna uttalat att denna fråga ytterligare kommer att prövas av Kungl. Maj:t. I likhet med herr Nordstrandh vill jag uttrycka den förhoppningen att utbildningsdepartementet vid sin beredning av förslagen tar upp även skolan i Osby och att således de synpunkter som framförts i motionerna prövas. I detta sammanhang vill jag särskilt framhålla att de redan befintliga skolbyggnaderna i Osby utgör stora tillgångar. Jag vill också påpeka den stora betydelse som skolan i Osby har för kommunen och bygden och kommer att få för utvecklingen både i Osby och denna del av Kristianstads län. Med hänsyn till frågans nuvarande läge anser jag mig inte böra ställa något speciellt yrkande.

Herr talman! Jag vill börja med att påpeka att propositionens förslag endast berör en del av barnen till utlandssvenskar och till minoriteter i Sverige. Svenska skolor i utlandet kan bara komma till stånd på sådana platser där det bor särskilt många svenskar, d.v.s. främst i några få storstäder. De flesta utlandsvenskarna är för närvarande spridda över hela världen i så små grupper att det inte går att ordna särskilda skolor för deras barn. Det är alltså bara en liten del av utlandsvenskarna som vi kan sörja för på detta sätt. Detsamma gäller minoriteterna inom landet. Både judar och katoliker — ester kanske i mindre grad, ty de bor ganska samlade — finns spridda över hela landet, och för dem är det alltså fråga om en skola för vardera gruppen i Stockholm. Det är en minoritet inom minoriteten som vi på detta sätt kan tillgodose. Vi har ändå kvar det stora problemet, hur vi skall kunna sörja för alla de enstaka elever som finns över hela landet. Visserligen bor många av dessa grupper ganska samlade — vi har i Västerås italienare, på andra håll greker eller turkar o.s.v. Det är mycket lättare att ordna skolgången när det finns en större grupp på ett ställe. I allmänhet är gruppen dock inte tillräckligt stor för att bilda underlag för egna klasser, än mindre egna skolor. Vi måste alltså räkna med individuella lösningar; vi måste laga efter läglighet på varje ort både med hänsyn till vilka utlänningar som bor där och vilka resurser vi har beträffande lärare etc. Det är klart att det behövs anvisningar för kommunerna, men det går inte att finna någon generell lösning, utan man får i varje särskilt fall försöka åstadkomma den bästa möjliga lösningen. Statsrådet Moberg har redan redovisat de praktiska och principiella skäl som gjort att utskottet inte ansett sig kunna gå med på de olika förslagen om bidrag till skolmåltider, skolskjutsar o.s.v. Jag vill ytterligare understryka att även i dessa fall endast en liten del av utlandssvenskarna skulle komma i åtnjutande av ifrågavarande förmåner. De som bor mer spridda kunde med samma rätt göra anspråk på att få bidrag till skolskjutsar, skolmåltider och skolhälsovård. Var och en inser hur omöjligt det skulle vara att ordna det praktiskt och hur pass tungrott och dyrbart det skulle bli att administrera dessa bidrag. Herr talman! Jag ber alltså att på dessa punkter få yrka bifall till utskottets hemställan. Jag skulle sedan vilja beröra några synpunkter som framförts i debatten. Herr Nordstrandh påpekade att det i vårt land finns en halv miljon invandrare som vi har att ta hänsyn till och att en del av dessa inte vill uppge sina identiteter som grupp. Nej, vem i all rimlighetens namn har begärt att de skall göra det! Men inte är det nödvändigt att ha egna skolor för att man skall kunna bibehålla sin identitet som grupp. Judarna utgör i detta fall ett strålande exempel. De har bott i Sverige i över 200 år utan att uppge sin identitet som grupp men också utan att ha egna skolor. Hillelskolan är ju en mycket sen företeelse. Den har kommit till under senare år, snarast som en flyktingskola. Jag måste säga att jag ur den synpunkten inte förstår departementschefens skrivning om judarna. Jag instämmer helt i vad han säger om vår respekt för judarnas förmåga att behålla sin kultur och sin religion genom århundraden. Men den saken har inte med Hillelskolan att göra, utan det har de lyckats med utan att ha en egen skola, ja delvis kanske just beroende på att de inte haft en egen skola. Sedan finns det pedagogiska skäl som gör att man måste ta särskilda hänsyn till dem som inte behärskar svenska språket när de börjar skolan. Det pågår för närvarande en del pedagogisk forskning om hur mycket det betyder att ele verna får sin första undervisning på modersmålet. Man skall naturligtvis göra allt vad man kan för att övergången skall bli så smidig som möjlig. Man behöver därför inte gå så långt, att man ger dessa grupper egna skolor, utan detta kan naturligtvis ordnas inom grundskolans ram. Och, som jag sade förut, man får söka individuella lösningar på de olika orterna. När det däremot gäller de religiösa minoriteterna kan jag inte inse att vi bör tillmötesgå dem om de begär att få egna skolor. Det gäller ju inte bara katoliker och judar. Vi har många andra religiösa minoriteter. Ta t.ex. schartauaner och lestadianer. De är mer främmande för vår allmänna kultur än vad både katoliker och judar är. De borde med minst samma rätt kunna kräva att få egna skolor för sina barn och att få uppfostra dem i enlighet med sina idéer. Vi kan ju inte ge religiösa minoriteter andra rättigheter än vi ger våra egna, bara därför att de råkar vara inflyttade. Statsrådet Moberg påpekade att vår grundskola skall ge utrymme för alla rimliga anspråk på valfrihet. Vi strävar efter att göra skolan konfessionslös; den skall vara objektiv i sin religionsundervisning. Jag vill inte påstå att vi därvidlag har lyckats. Men vi måste fortsätta på den vägen. Sedan vi fick den nuvarande religionsfrihetslagen har vi fått ganska många både katolska och judiska klasslärare i våra skolor. Dessa lärare undervisar alltså i kristendom. Det vore orimligt om vi skulle säga att katoliker och kanske också andra religiösa minoriteter skall ha sina egna skolor och sina egna lärare. De kan inte gå i grundskolan för en katolsk lärare, medan mycket strängt lutheranska föräldrar inte har någon möjlighet att få sina barn befriade från att undervisas av en katolsk lärare. Det enda sättet är att vi fortsätter vår strävan att göra religionsundervisningen i skolan så objektiv eller allmän bildande som möjligt. Därefter får varje grupp ordna den konfessionella undervisningen själv. Alla våra religiösa samfund har sina egna söndagsskolor. Man får bygga ut dem om man inte är nöjd med den undervisning som ges i skolan. Denna väg får väl även katoliker och judar gå. Vi har också t.ex. en grupp mohammedaner här och vi kommer säkert att få fler, och det kan hända att det kommer ytterligare andra folkgrupper hit. Om vi har gett tillstånd till judiska och katolska skolor, hur skall vi då framdeles kunna ordna det för alla andra? I sådana här sammanhang åberopas som skäl vad andra länder har gjort på detta område, t.ex. Danmark. De har lagt upp sitt skolsystem på ett annat sätt. I Holland finns det alltid tre parallella skolor, de statliga som är neutrala, de katolska och de reformerta. De har samma statsbidrag. Får man bandspelare till de statliga skolorna så får man omedelbart bandspelare också till de katolska och till de reformerta skolorna. Statsutskottets andra avdelning var i Holland på studieresa och besökte framför allt yrkesskolor. Vid ett besök i en skola för metallarbetare förklarade rektor att enligt seden i detta land fanns där tre skolor, en för katolska metallarbetare, en för protestantiska och en för neutrala. I Danmark får praktiskt taget vem som helst starta en skola och söka statsbidrag enligt samma regler som andra skolor. Det är alltså en mycket brokig flora av privata skolor. I Sverige har vi inte gått den vägen, utan vi har i stället strävat efter att få största möjliga valfrihet inom skolans ram. De skolor som man nu vill upprätta och ge likaberättigande med de statliga skolorna skall följa grundskolans kursplan, skall använda av läroboksnämnden godkända läroböcker och i största utsträckning använda lärare utbildade vid våra lärarhögskolor. Valfriheten skulle alltså bestå i att välja hu vudman för skolan, och det är väl inte den valfriheten som är den viktiga, utan det är väl att vi verkligen lägger upp undervisningen på ett sådant sätt att alla elever kan få sina berättigade behov tillgodosedda och det skall de alltid ha möjlighet till. Det är mycket viktigt att alla de olika folkslag som nu har kommit hit ges möjligheter att behålla kontakten med sin ursprungliga kultur. Men det bör ske inom skolans ram som tillvalsämnen både vad det gäller språk och kultur. Detta bör kunna ordnas. Jag tror att det var herr Björkman som sade att detta inte bara är en fråga för minoriteten utan också en fråga för majoriteten. Jag tycker det är bra att den synpunkten förs fram. Det gäller ju inte bara att vi ensidigt skall se till att de får upprätthålla sin kultur, utan vi skall även utnyttja denna enastående möjlighet att ta emot impulser utifrån som vi har fått genom alla dessa invandrare. Det tror jag också är en sak som man behöver fästa kommunernas uppmärksamhet på. Skolöverstyrelsen bör vidare ge ut råd och anvisningar om hur man alltid skall försöka att i undervisningen i skolan ta till vara dessa främmande inslag som har kommit hit. Det är kanske det bästa sättet både att få eleverna och inte minst deras föräldrar att känna sig hemma och känna sig välkomna, om man visar intresse för deras egenart. Redan innan de har lärt sig språket kan de ju bidra med sång och musik och dans 0. s. v. Det behöver man inte kunna språket för. Man kan få en hel del utbyte av det. Jag vill på nytt anföra judarna som exempel. Om vi skulle försöka tänka bort alla de bidrag som judarna har gett till vår kultur på alla områden skulle vårt kulturliv te sig bra mycket fattigare än vad det är. Dessa bidrag har de gett kanske för att de inte har isolerat sig som en minoritet som har suttit för sig själv och odlat sin egen kultur, utan de har växt in i det svenska samhället men trots det kunnat bibehålla hela sitt kulturella arv. Vad beträffar språket skulle jag vilja ta ett exempel som många av oss här har praktisk erfarenhet av. Man tror att om barnen inte får undervisning i skolan på sitt eget språk försvinner språket ganska fort. Det är ganska många här il kammaren nu som under årens lopp har haft förmånen att få vara med i Europarådet som har sitt säte i Strasbourg. Ett skäl för att förlägga Europarådet dit som anförts var att det är världens enda tvåspråkiga storstad. Den staden är verkligen tvåspråkig. Franska är det officiella språket. Undervisning i skolorna sker helt på franska. Men i hemmen talas elsassiska. Det är en gammal tysk munart som inte liknar rikstyskan. Elsassarna förstår inte rikstyskan. Men de har talat elsassiska i alla tider och det talas fortfarande som samtalsspråk i hemmen och även ute. Kommer man in i en affär i Strasbourg tilltalas man på elsassiska tills vederbörande kommer underfund med att man inte förstår det och då övergår till franska. Det elsassiska språket lever alltså sitt liv fullständigt självständigt trots att det icke förekommer någon undervisning på det språket. Det går alltså mycket bra att försöka få våra nya medborgare att bli goda svenskar och samtidigt behålla sin identitet som grupp, som herr Nordstrandh uttryckte saken. Jag tror att vi verkligen kan ömsesidigt ha mycket stor nytta av det utan att vi krånglar till det med att ideligen tala om att detta är minoriteter som på något sätt skall särbehandlas. De skall behandlas likadant som alla andra, d.v.s. man skall se till att de får ut det mesta möjliga av sin skolgång och att vi själva gör det bästa möjliga för att de skall trivas här.

Herr talman! Det här är en debatt för experter i dessa frågor och jag kan myc ket väl förstå att man undrar vad i all sin dar Löfgren skall upp och prata i denna fråga för. Jag skall genast ge en liten förklaring. Jag har under en lång tid fått mycken kännedom om förhållandena i Osby samskola, eftersom jag har tillhört den skolans styrelse under en lång följd av år. Jag har också i den skolan haft tillfälle att representera ideella intressen som sedan många år tillbaka har gjort en betydande insats just för skollivet i Osby. Jag har också medverkat till att dessa ideella intressen på ett för kommunen förmånligt sätt till kommunen har Överlåtit äganderätten till de realvärden som finns i Osby samskola och de anläggningar som finns där. Varför har jag då gjort det? Jo, jag har upplevt den stora besvikelse som folket i Osby känt över upphävandet av ett tidigare riksdagsbeslut. Det gick ut på att i Osby skulle inrättas ett gymnasium när grundskolan genomfördes och den tidigare realskolan inom samskolans område kom att falla inom ramen för grundskolans verksamhet. Det var den här aktuella utredningen som gjorde att statsmakterna ändrade sig. Då befinner man sig i Osby kommun plötsligt i den situationen att det tydligen är meningen att det inte skall bli något gymnasium, sedan näringslivets representanter under många år har lovat nyanställd personal att den kan flytta dit, eftersom det där kommer att upprättas ett gymnasium. Under sådana förhållanden har jag velat medverka till att Osby kommun verkligen skall kunna fullfölja de tidigare strävandena att hålla en hög nivå på undervisningen på platsen. Jag beundrar kommunens representanter för det djärva och mycket framsynta initiativ de tagit genom att starta gymnasium i egen regi, då de inte kunde räkna med ett direkt statligt stöd. Jag har full förståelse för att staten måste planlägga gymnasieverksamheten så att det uppnås så god beläggning som möjligt. Jag är emellertid besviken över att det inte varit möjligt att uppnå en uppgörelse mellan Osby och Älmhult om en praktisk lösning, ty en sådan hade varit möjlig om man inte varit alltför hårt bunden av prestigehänsyn. Nu skulle gymnasiet tvunget ligga i Älmhult. I Osby finns det både mycket betydande tillgångar när det gäller förläggningsmöjligheter för internateleverna och goda traditioner, och därför har jag den uppfattningen att man med litet bättre vilja kanske skulle ha kunnat ordna den här saken. Nu har man startat ett gymnasium i Osby och man ämnar fortsätta. Kommunen kommer att betala avgifterna för sina elever, och jag hoppas att vad statsutskottet nu skrivit skall göra det möjligt att i framtiden finna de praktiska lösningar, som sannerligen är värda att uppnås. Därmed skulle frågan om gymnasieverksamheten klaras i Osby samtidigt som underlaget i älmhult inte blir för svagt. Sedan jag sagt detta vill jag, herr talman, på grund av andra erfarenheter uttala min tillfredsställelse över att denna proposition framlagts. Jag har nämligen också under ett par årtionden haft ett intimt samarbete med den svenska missionen då det gäller dess undervisning i utlandet, speciellt för missionärernas barn. Jag hoppas att dagens beslut kommer att betyda praktiska möjligheter att komma ifrån det bekymmersamma läge som vi under många år befunnit oss i, när vi med alltför knappa resurser har måst finna oss i att skolundervisningen för missionärernas barn i u-länderna varit alltför bristfällig. I skuggan av den mycket långa u-landsdebatten i går hoppas jag att utbildningsdepartementet generöst tolkar de bestämmelser som kommer att beslutas. Jag har nämligen den uppfattningen att det många gånger kan komma att röra sig om gränsfall och svåra tolkningsfrågor. Jag hoppas också att de svenska statsmakterna skall visa den generositet som de sannerligen har råd med då det gäller att ge missionärernas barn en god utbildning på goda ekonomiska villkor. Om missionärsbarnen får undervisning i u-landet kan deras föräldrar på ett bättre sätt göra de betydelsefulla insatser de redan gjort under många år och började göra långt innan det blev modernt att över huvud tala om u-hjälp. Jag har många gånger känt både besvikelse och grämelse över att vi i en missionsstyrelse tvingats visa återhållsamhet av brist på medel till undervisning för missionärernas barn i u-länderna.

Herr talman! Först ett par ord med anledning av statsrådet Sven Mobergs avståndstagande från statsbidrag till skolskjutsarna. Svenska barn och utlandssvenskars barn får här hemma i Sverige tillgång till skolskjutsar. Men utlandssvenskars barn utomlands ingår ju inte i någon primärkommun utomlands. Jag tycker då att det vore rimligt och rättvist att de fick statsbidrag till skolskjutsar utomlands. Fröken Olsson säger att det är så få det rör sig om. Ja, men om man nu inte kan tillmötesgå alla, så skall man ändå inte underlåta att göra vad man kan för de få. Slutligen ett ord om Hillelskolan, speciellt med tanke på högerreservationen rörande denna skola. Dåvarande ecklesiastikdepartementet tillsatte ju 1964 års utlandsoch internatskoleutredning. Majoriteten i utredningen föreslog fortsatt statsanslag till Hillelskolan, medan en minoritet föreslog successiv avveckling av statsanslaget och en omprövning av själva rätten att meddela undervisning inom Hillelskolans ram. Det skulle ju innebära att skolan helt enkelt skulle upphöra med sin verksamhet. Detta senare har utbildningsministern inte gått med på, och det anser jag vara helt riktigt. Hillelskolan har ju statligt och kommunalt bidrag för del av lärarlöner, läroböcker, material och skolmåltider, och i övrigt finansieras verksamheten, som bedrivs på ideell grund, med terminsavgifter och bidrag från Mosaiska församlingen i Stockholm och diverse fonder samt medel som insamlats på privat håll. De elever som inte har råd att betala terminsavgifter får nedsättning eller befrielse. Vad som står i propositionen på denna punkt bör betonas. Utskottsmajoriteten har ju följt propositionen, och jag tycker det är ett riktigt ställningstagande som gjorts när man understryker hänsynstagandet till en lång historisk utveckling — hur ett folk har lyckats bevara en nationell och kulturell identitet. Utbildningsministern uttalar: >Enligt min uppfattning måste denna strävan respekteras och jag finner häri speciella motiv för att tillstyrka fortsatt statsbidrag till Hillelskolan. Kungl. Maj:t beslutar om storleken av statsbidraget till skolan.» I högerreservationen tycks man vara ängslig för att det inte skall bli ett fortlöpande bidrag utan bara ett bidrag för ett år i sänder. Men det är ju i så många fall som anslag beviljas för ett år i sän der. Jag menar att det på denna punkt inte finns någonting i propositionen som talar mot att Hillelskolan skall ha möjlighet att få sin existens garanterad för framtiden.
Herr talman! Jag vill först uttala min tacksamhet för det positiva svar som jag fick av statsrådet Moberg när det gäller den minoritetsutredning som skall tillsättas i dagarna. Jag är särskilt tacksam för att avsikten uppenbarligen är att ta upp problemet i hela dess vidd och inte bara behandla invandringsfrågorna. — Jag vill också ge statsrådet Moberg ett ord på vägen när utredningen skall tillsättas: Glöm inte att låta minoriteterna själva vara med i denna utredning! Jag tror att detta är synnerligen väsentligt. Jag kunde väl knappast begära att statsrådet skulle ge en tolkning av vad det innebär att det ekonomiska stödet skulle utgå »tills vidare> till de estniska skolorna och till Hillelskolan. Men jag vill be statsrådet att inte pressa uttrycket »tills vidare> för hårt, så att det endast blir en kort frist. Det vore enligt min uppfattning mycket olyckligt. Det är viktigt att vara generös mot minoriteterna. Så bara ett par ord till fröken Olsson! Det är, herr talman, endast den sena timmen som gör att jag inte mycket förlänger debatten. Några saker vill jag dock påminna om. Så sent som den 7 december i fjol antog riksdagen enhälligt UNESCO-konventionen mot diskriminering inom undervisningen. Om tiden inte hade varit så långt framskriden skulle jag ha velat läsa in artikel 3 i kammarens protokoll, men jag avstår alltså. Låt mig emellertid återge några satser ur artikel 5. Där står det att fördragsslutande stater är ense om »att på ett sätt som överensstämmer med formerna för landets rättstillämpning tillförsäkra barnen en religiös och moralisk uppfostran i enlighet med deras egen övertygelse; och ingen person eller grupp av personer skall påtvingas en religiös fostran som inte överensstämmer med hans eller deras övertygelse;». Jag vill också läsa in följande sats i protokollet: »Det är väsentligt att tillerkänna medlemmar av nationella minoriteter rätt att bedriva egen undervisningsverksamhet, innefattande upprätthållande av skolor samt, beroende på varje stats undervisningspolitik, användning av eller undervisning i deras eget språk.» Vi har kanske anledning att komma ihåg att riksdagen enhälligt har antagit denna UNESCO-konvention. Jag brukar inte annars vara Överens med herr Arvidson, men jag tror att vi i dag var ovanligt ense om vikten av hänsynstagande till minoriteternas språk. När vi antar konventioner skall vi också se till att vi följer dem.
Herr talman! Jag måste, trots kammarens berättigade otålighet, i all vänskaplighet be fröken Olsson att vara försiktig med begreppet religiös minoritet, ty annars kan fröken Olsson råka i olycka på västkusten. Fröken Olsson måste ha en egenartad uppfattning om vad som menas med religiös minoritet i detta land. Det är väl ändå helt orimligt, för att inte säga nästan bisarrt, att påstå att t.ex. våra schartauaner kan uppfattas som en religiös minoritet. Skulle denna trosuppfattning, som i själva verket är ett av fundamenten för den svenska kyrkan på västkusten, vara mer främmande för vår kultur än den romerska katolicismen, den grekisk-ortodoxa tron och andra verkliga religiösa minoriteter i Sverige? Jag undrar till slut vad stora grupper bohuslänningar, däribland riksdagsledamöter och andra prominenser, säger om sin nyvunna ställning som religiös minoritet i eget län och eget stift.

Herr talman! Jag hade i åtanke ett minne från ett av mina första riksdagsår, när vi hade en mycket besvärlig och segsliten skolstrejk. Den berodde på att föräldrar fordrade att få behålla katekesen i skolan. Vid en skola — inte på västkusten, utan jag vill minnas att det var i Västergötland — krävde föräldrarna att få ordna skolgången på det sätt de själva önskade. Jag har själv haft en elev i skolan, vars föräldrar var upprörda över att vi i gymnastiken hade marsch med fotombyte — med valssteg. Det stred mot deras religiösa uppfattning. Likaså förbjöds pojken att se skolfilmer, ty föräldrarna ogillade film. Om pojken fick se film i skolan skulle han kunna tycka att det var trevligt och vilja göra det annars också. Jag känner inte till schartauanerna och lzstadianerna, men jag har hört att åtminstone en del av dem är ganska upprörda just över att barnen i skolan får smak för nöjen som föräldrarna djupt ogillar. Det var sådana saker som jag tänkte på när jag talade om att vissa människor är främmande för en del av det som förekommer i skolan. Som jag redan förut sade försöker vi så långt det över huvud taget är möjligt att göra skolan sådan att alla skall kunna trivas i den. Alla föräldrar har möjlighet att ordna den religiösa undervisningen för sina barn som de själva vill. Konventionen om de mänskliga rättigheterna avser de länder där det är förbjudet att upprätta skolor. Vi förbjuder ingen att upprätta skolor. Det är en ekonomisk fråga huruvida dessa skolor skall ha rätt till statsunderstöd på samma sätt som andra skolor. Det är också en organisatorisk fråga och den har vi i vårt land löst på ett annat sätt än man har gjort på många andra ställen.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

Det sade jag att jag inte hade, men jag 1lovade att föra frågan vidare till någon av dem som makten haver i detta land och kan förväntas ha inflytande i detta fall. Det råder en mycket livlig planeringsverksamhet inom storstockholmsregionen över huvud taget och speciellt i Märsta. Kommunalmännen är givetvis angelägna om att samla in så många data som möjligt för planeringsverksamheten med tanke på framtiden. För dagen finns det av finansministerns svar att döma tydligen ingen tröst och ledning att hämta för kommunalmännen i Märsta, men svaret innehåller dock en antydan om eventuella fram tida möjligheter. Kommunalmännen i Märsta får väl försöka vara optimistiska, ge sig till tåls och invänta bättre tider. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Nordgren har frågat, om jag anser att det förekommer diskriminering av svenska varor i strid med EFTA-avtalets artikel 14. Jag vill svara följande. Från svenskt industrihåll har aktualiserats ett par fall av påstådd diskriminering vid statlig upphandling i Storbritannien och Österrike. Dessa fall är nu föremål för undersökning. Men jag kan redan nu säga att om diskriminering förekommit har denna inte initierats från centralt håll i någotdera landet. Tvärtom har de för tillämpningen av EFTA-konventionen ansvariga visat sig mycket tillmötesgående och genom olika skrivelser sökt göra EFTA-besluten om artikel 14 kända "bland de upphandlande myndigheterna. Självfallet följer vi utvecklingen i dessa frågor noggrant. Jag vill också nämna - att' man inom EFTA-organisationen i dagarna påbörjar en översyn av den praktiska tillämpningen av EFTA-konventionens artikel 14 om statlig upphandling.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

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat mig, om jag vill medverka till att de minkgårdsägare som i samband med flygets övningar i östra Skåne lidit stora förluster erhåller ersättning för dessa. Skador som uppkommit för innehavare av minkgårdar på grund av överflygningsbuller kan medföra <ersättningsskydldighet enligt 1922 års lag angående ansvarighet för skada i följd av luftfart. Om bullerskadorna uppstått vid militära övningar, handläggs ersättningsfrågorna i första hand av försvarets civilförvaltning. Minkgårdsägare som vill ha ersättning för skador på grund av flygövningar bör således vända sig till civilförvaltningen med sina ersättningsanspråk. Jag anser inte att några åtgärder behövs från min sida.
Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till försvarsministern för svaret på min fråga. Jag är också nöjd med svaret. Jag väckte frågan av den anledningen, att man enligt uppgifter i pressen bland minkgårdsägarna inte var säker på om man fortfarande hade rätt till ersättning för skador orsakade av flygbuller. Statsrådet har klart dokumenterat att denna rätt fortfarande gäller, och det tycker jag är bra. Såsom försvarsministern mycket väl vet är jag en varm försvarsvän, men frågan är ändå om inte försvaret, i detta fall flygvapnet, och den organisation som företräder minkgårdsägarna skulle kunna komma överens om något lämpligare tider för flygövningar. Det uppstår nu stora förluster på många håll som genom en sådan överenskommelse säkerligen skulle kunna undvikas. Flygvapnet skulle då slippa betala ut ersättningar för sådana skador och båda parter skulle vara nöjda. Jag tackar statsrådet för att han lämnat detta klara besked. Vederbörande kommer naturligtvis att låta höra av sig, och vi får i framtiden se om det skall bli möjligt att komma fram till en överenskommelse mellan parterna. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Herr Hamrin i Jönköping har frågat mig, om jag i avvaktan på integritetsskyddskommitténs förslag ämnar vidta åtgärder för att hind ra de kränkningar av enskildas integritet som kan bli följden av den försäljning av olika slag av avlyssningsapparater som nu pågår. Svaret är nej. Det rör sig här om en lagstiftningsfråga som är så komplicerad, att det svårligen kan komma i fråga att vidta provisoriska åtgärder i avvaktan på kommittéförslaget och remissbehandlingen av detta.

Herr talman! Jag ser lika allvarligt på detta problem som herr Hamrin i Jönköping. Men tyvärr har det under arbetet inom utredningen, som nu pågått i två år, visat sig att det inte är så lätt att lagstiftningsvägen komma till rätta med problemet. Det ligger naturligtvis nära till hands att tänka sig en näringsrättslig lagstiftning, om jag så får säga — importförbud, tillverkningsförbud och försäljningsförbud. Men det visar sig att de komponenter som ingår i dessa avlyssningsapparater är mycket allmänna i handeln och behövs för många olika ändamål. Och det är inte något stort tekniskt problem för den som har ett gott handlag att sätta ihop de olika komponenterna till en sådan avlyssningsapparat; kostnaderna blir inte stora. Jag tror därför inte att vi kan klara oss enbart med ett försäljningsstopp, ett importstopp eller ett tillverkningsstopp. Det måste, såvitt jag förstår, i det utredningsskede som vi nu befinner oss i bli någonting i stil med vad herr Hamrin i Jönköping antydde, nämligen ett utvidgat skydd för hemfriden 0.sS. v. Svårigheten är emellertid att en utvidgning av lagstiftningen på det området lätt kan bli ett slag i luften genom att den som är objektet för brottsligheten inte vet om att han är det och därför inte kan beivra saken. Avlyssningen går ju att genomföra på ett sådant sätt att den avlyssnade inte märker någonting. Det är dessa stora problem som måste lösas innan vi kan skrida till lagstiftningsåtgärder.

Herr talman! Vi räknar med att få ett första betänkande från kommittén, som har bemyndigande att avlämna delbetänkanden, under loppet av detta år. När slutbetänkandet sedan kommer vågar jag inte sia om, men jag hoppas att det skall föreligga innan riksdagen åtskiljes nästa vårsession.
Herr talman! Herr Franzén i Motala har frågat, om jag vill medverka till en snabb ändring av den praxis riksförsäkringsverket tillämpar i fråga om ändring av sjukpenningklass för den som genomgår bristyrkesutbildning mer än sex månader, nämligen att placering i sjukpenningklass 0 sker fr.o.m. utbildningens början. Arbetsmarknadsstyrelsen har under våren hemställt hos Kungl. Maj:t om åtgärder som syftar till att förhindra att personer som utan att vara arbetslösa deltar i bristyrkesutbildning får sin sjukpenningklass ändrad så länge utbildningen pågår. Framställningen har varit på remiss hos riksförsäkringsverket, och verkets yttrande kom in till departementet den 24 maj. Ärendet kommer att beredas i vanlig ordning inom de departement som berörs av frågan. Jag är för dagen inte beredd att göra något uttalande i frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag kan väl förstå att inrikesministern inte i dag vill ge något definitivt besked. Jag förutsätter emellertid att statsrådet vid frågans vidare handläggning i departementet ser till att en ändring av nuvarande praxis kommer till stånd. Som också arbetsmarknadsstyrelsen säger bl.a. i sin första framställning till riksförsäkringsverket står denna bestämmelse i strid med de intentioner riksdagen har när det gäller bristyrkesutbildningen. Denna har som målsättning att man skall animera folk som arbetar exempelvis inom låglöneyrken att övergå till andra yrken. Det framhålles att det är lämpligt att slussa in dessa människor i bristyrken, exempelvis på vårdsidan. Det vore bra, om statsrådet så snart som möjligt ville uppta denna fråga till behandling, så att en snar ändring kommer till stånd.
Herr talman! Jag kan garantera herr Franzén i Motala, att vi så skyndsamt som möjligt skall försöka lösa problemet på sådant sätt, att det kan tillgodose de önskemål som här framförts.
Herr talman! Herr Nordgren har frågat mig, om jag är beredd att medverka till sänkning av hyreskostnaderna genom att enskilda byggnadsföretag ges tillfälle att, utan hinder av de statliga åtgärder för att sänka hyreskostnaderna lånegränserna, pröva nya produktionsformer och få en större valfrihet då det gäller bostadens utformning. Reglerna för den statliga bostadslångivningen är utformade så, att de skall främja ett rationellt byggande av bostäder med en viss minimistandard i fråga om utrymme, utrustning och yttre miljö. Jag vill också erinra om att det system med femåriga besked om statligt bostadslån, som tillämpats sedan något år tillbaka, har till syfte att stimulera till användning av rationella projekteringsoch produktionsformer. Det har inte kommit till min kännedom, att lånereglerna vare sig när det gäller enskilda eller andra byggnadsföretagare skulle hindra en utveckling i den riktning herr Nordgren åsyftar. Om det visar sig att reglerna skulle motverka en önskvärd inriktning av bostadsbyggandet är jag givetvis beredd att medverka till en ändring av dem.

Herr talman! Som jag innerst inne befarade var denna fråga mycket dåligt underbyggd. Herr Nordgren ställer en fråga, som är långtsyftande och mycket allvarlig, och begär ett besked om huruvida vi inte kan ändra lånereglerna så att hyreskostnaderna kan bli lägre. Jag svarar att lånereglerna inte reser några hinder, och jag kan hänvisa till de projekt som har genom förts, vid vilka kostnaderna har bringats ned med intill 20 procent. Så sent som i denna veckas konselj fattade vi beslut om förhandsbesked i två fall — ett utanför Göteborg, ett utanför Stockholm — där kostnaderna ligger mellan 10 och 20 procent under ortsnivån. Hur har man kunnat åstadkomma det? Jo, genom att inom ramen för våra låneregler söka utforma projekten så, att betydande kostnadsbesparingar vinnes. Det är alltså det praktiska resultat som nu uppnås. Jag skulle kunna räkna upp 10, 15, 20 andra projekt i landet som håller på att förberedas med samma förutsättningar. Hur kan det komma sig att de privata byggföretagen, som gång på gång stiger fram och talar om svårigheterna att få åstadkomma någonting i fri konkurrens, inte har kunnat vara med i denna utveckling? Uppenbarligen har de inte haft något intresse för det, så länge som de har kunnat bygga med de stora vinster som har varit möjliga.

Jag tycker att det är genant för de privata företagen att först anklaga samhället för att detta inte ger samma möjligheter till dem som till andra företag och sedan, när det visar sig att dessa på olika vägar kan nå goda resultat, följa efter i spåren. Det är bra att de äntligen håller sig framme, men jag hävdar att det på detta område finns fullt fri konkurrens. De har alltså frihet att konkurrera om de byggprojekt som föreligger. Det finns skilda regler i fråga om förvaltningen av de bostadsfastigheter som byggs, men det anser jag också vara riktigt.